Fru talman! Pia Nilsson har frågat mig vilka åtgärder regeringen kommer att vidta för att minska det ökade behovet av ekonomiskt bistånd. Höstens fördjupade skuldkris i euroområdet har slagit hårt mot Sverige och gjort att tillväxtutsikterna dämpats. Sämre konjunkturutsikter i skuldkrisens spår försvagar utvecklingen på arbetsmarknaden. Detta ska motverkas. När länder i Sveriges omvärld tvingas skära ned i välfärden och höja skatter för hushåll och företag kan Sverige genom aktiva insatser för jobb, omställning och företagande dämpa nedgången på arbetsmarknaden och aktivt motverka att arbetslösheten biter sig fast på en hög nivå. En fast förankring på arbetsmarknaden är det bästa sättet att inte behöva vara beroende av bidrag. Sedan 2006 har över 200 000 jobb skapats. Genomförda reformer för att få fler i arbete har således haft betydande positiva effekter. Men det behövs fler vägar till arbete, särskilt för dem som står längst från arbetsmarknaden. Alla ska ha möjligheter att delta i arbetslivet utifrån sina förmågor och förutsättningar. Både skattesystemets och socialförsäkringarnas utformning påverkar drivkrafterna för arbete. Därför kommer regeringens politik även fortsättningsvis att vara inriktad på att stärka arbetslinjen. Ett utbildningssystem av god kvalitet är grundläggande för att förbättra arbetsmarknadssituationen för unga. Flera reformer har genomförts, och det är nu viktigt att följa upp att de ger avsett resultat. Regeringen fortsätter arbetet med att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt och att stärka svaga gruppers ställning på arbetsmarknaden.
Fru talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret. Regeringens löften om förstärkt arbetslinje, sänkt arbetslöshet och minskat utanförskap låter mer och mer som den där tomma skramlande tunnan. Hur mycket är dessa löften värda? Med facit i hand kan vi konstatera att under de sex år som Alliansen styrt Sverige har antalet hushåll med ekonomiskt bistånd, det vill säga socialbidrag, ökat markant. I dag är det, fru talman, 247 000 hushåll i Sverige som behöver hjälp för att klara försörjningen. Unga vuxna med låg utbildning är klart överrepresenterade. 10 miljarder fick kommunerna betala förra året för de här bidragen, och kostnaderna har ökat år efter år i såväl låg som högkonjunktur. Förra året ökade kostnaderna i hälften av landets kommuner, till exempel i Danderyd, Nacka och Sigtuna, trots att tillväxten i landet slog nya rekord. Rimligen borde hög tillväxt ge avtryck i form av minskade kostnader för ekonomiskt bistånd i kommunernas budget, men så är icke fallet i det alliansstyrda Sverige. Vad beror det då på? Det stora strukturella problem som statsrådet Peter Norman och hans regering inte klarar av att hantera är den höga arbetslösheten, som får direkt effekt på socialbidragskostnaderna. Det finns ett tydligt samband mellan hög arbetslöshet och ökat behov av försörjningsstöd. Var fjärde biståndstagare uppger arbetslöshet som försörjningshinder. Det kanske mest alarmerande, fru talman, är att den siffran är ännu högre bland unga i åldern 20-24 år, där mer än hälften av dem som uppbär socialbidrag gör det på grund av arbetslöshet. Detta är skrämmande statistik och ännu ett bevis för att regeringens löfte om förstärkt arbetslinje har fallerat. Peter Norman och hans regering har de senaste åren ägnat mycket tid och energi åt att försämra a-kassan och sjukförsäkringen, fast övertygade om att det skulle minska både arbetslösheten och statens utgifter. Någon lägre arbetslöshet har det inte blivit, däremot lägre utgifter för staten. Men, fru talman, kostnaderna har i stället oförskyllt vältrats över på kommunerna. Ansvaret för försörjningsstödet ligger på kommunerna, till skillnad från arbetsmarknadspolitiken och trygghetssystemen, som är statens ansvar. Det är den kommunala budgeten som drabbas när antalet arbetslösa och utförsäkrade biståndstagare ökar. 10 miljarder betalade kommunerna ut i socialbidrag förra året, och de kostnaderna ska konkurrera med satsningar på till exempel förskolan, grundskolan och äldreomsorgen. Fru talman! Slutsatsen blir att regeringens så kallade förstärkta arbetslinje i praktiken blivit en förstärkt bidragslinje. Frågan kvarstår: Vad tänker Peter Norman och hans regering vidta för åtgärder för att minska det ökade behovet av ekonomiskt bistånd?

Fru talman! Detta är delvis en ideologisk debatt, menar jag. Regeringen driver nämligen, som Peter Norman påpekade, en mycket medveten politik för att öka sysselsättningen och minska arbetslösheten och på så sätt få tillväxt. Det gäller även tillväxt i skattebaserna, så att man från kommunernas och de enskildas sida kan klara sig genom att stå på egna ben. Socialdemokraternas och Pia Nilssons ingång i detta är en annan, nämligen att fokus ligger på utgifterna. Det är kommunernas utgifter för socialbidragen och utgifterna för olika bidragssystem. Jag menar att man om man ska komma till rätta med dessa problem måste börja i rätt ände, nämligen att ställa sig frågan: Varifrån kommer pengarna? Varifrån kommer pengarna för att hjälpa till med olika typer av välfärdssystem? Eller, inte hjälpa till - det finns olika typer av välfärdssystem, och de är bra. De ska finnas. För Pia Nilsson blir frågan om företagande och expansion av ekonomin en andrahandsfråga. Trots det hon återkom till då och då blir ingången när man startar med bidrag och aldrig nämner ordet företag ändå det gamla vanliga från Socialdemokraternas sida. Jag ska inte låta nedlåtande, men jag kan inte undvika att notera att det när Socialdemokraterna är i opposition alltid är fråga om bidrag, utbetalningar och utgifter som står i fokus. När man sedan är i regeringsställning blir det också ett större intresse för skattebaserna och deras utveckling. Det som är slående, fru talman, är att Socialdemokraterna kritiserar regeringen och Peter Norman för jobbskatteavdragen. Då kan man konstatera att de tillsammans med andra åtgärder har gett kanske 160 000 ökad sysselsättning. Samtidigt har Socialdemokraterna accepterat jobbskatteavdragen, utom det sista. Jag förstår det, för det är svårt att gå till val på att man vill avskaffa jobbskatteavdrag som har blivit en del av människors vardag. Man har varit emot RUT-avdrag, och man är för en skatt på lastbilar som skulle minska sysselsättningen och skapa problem för företag i glesbygden. Regeringen har också infört nystartsjobb och instegsjobb, och man har halverat socialavgifterna för unga under 26 år. Om detta skulle ändras på det sätt Socialdemokraterna vill skulle färre unga ha jobb, och då skulle bidragen till dem som blir arbetslösa rimligen öka. Man kan kritisera restaurangmomsen - och det har gjorts - men det är ändå en sänkning av momsen för en bransch som anställer många unga. Det kanske är 3 000-4 000 som får jobb, och prissänkningen har blivit 3-4 procent sedan den infördes. Det finns alltså en expansiv effekt. Det som också är frånvarande i Pia Nilssons kritik av regeringen är krismedvetenheten. Europa har gått igenom en väldigt allvarlig kris - ja, det är inte bara Europa utan även Nordamerika - under 2008 och 2009. Nu är vi inne i nästa fas av krisen, nämligen en skuldkris som framför allt drabbar de europeiska länderna. Det är i Pia Nilssons framställning helt frånvarande att Sverige är ett väldigt utrikesberoende land, att konjunkturen går upp och ned och att det har varit väldigt problematiskt under flera år av denna regerings tid.

Fru talman! Det hade varit intressant att få ett konkret svar från ministern; vi kanske får det så småningom. Carl B Hamiltons inlägg var en massa svammel om sådant som inte hör till interpellationen. Interpellationen handlar om att vi ser ett ökat socialbidragsberoende i kommunerna därför att människor inte har något annat att försörja sig på. Det är ett faktum att det har ökat, Carl B Hamilton. Det är intressant för oppositionen att få reda på vad regeringen tänker göra åt detta, eftersom den förda arbetsmarknadspolitiken inte har gett de jobb som man hade önskat. Det är fortfarande väldigt många som är arbetslösa. Det är många som är utförsäkrade från sjukförsäkringssystemet som inte har något annat att försörja sig med, och vi har en arbetslöshetsförsäkring som inte fungerar. Man får i stället gå till kommunen för att få försörjningsstöd för att överleva. Det vore intressant att få svar på frågan vad regeringen tänker göra åt detta.

Fru talman! Jag tackar så mycket för frågan från Pia Nilsson. Jag delar förstås den oro för problemen i kommunernas ekonomi som Pia Nilsson har. Ett problem som är grundläggande är att det är många ungdomar som är utan arbete. Huvudskälet till att det ser ut på det viset är att ingångslönerna är höga. De är höga i den meningen att produktiviteten hos dessa ungdomar inte når upp till den lön man får. Sedan ökar produktiviteten; när man är mitt i livet är produktiviteten oftast högre än vad lönen är, och sedan går det ned lite i slutskedet av livet. Detta fenomen uppträder i och med att vi tycker att det är bra att arbetsmarknadens parter tar hand om lönebildningen. Det är en stor fördel för Sverige jämfört med många andra länder, och så ska vi fortsätta att ha det. Ett sätt att försöka komma till rätta med detta är att tillsammans med arbetsmarknadens parter försöka hitta nya former för lönebildningen för när man äntrar vägen in på arbetsmarknaden. Här för regeringen samtal med arbetsmarknadens parter för att hitta kanske lite oortodoxa lösningar. Det finns bra exempel på detta - under krisen lyckades Metall ordna ett avtal som innebar lönesänkningar och även arbetstidssänkningar för sin personal, vilket förmodligen räddade ett stort antal tusen jobb i krisen. Det handlar alltså om att göra det mer lönsamt att arbeta jämfört med att inte arbeta och att arbeta tillsammans med arbetsmarknadens parter för att göra det enklare för ungdomar att komma in på arbetsmarknaderna. Dessutom handlar det naturligtvis om att sänka arbetsgivaravgifterna för unga, vilket regeringen har gjort, och även, som Carl B Hamilton sade, sänka krogmomsen. Denna bransch är ofta inträdesporten till arbetsmarknaden för unga. Om detta har givit resultat eller inte tycker jag är svårt att säga. Vi vet inte vad det hade blivit om vi inte hade gjort detta. Man kan titta på siffrorna och säga att det inte har hänt så mycket. Nja, det kanske är så, men det kanske hade hänt mycket värre saker om det inte hade gjorts. Tycker man illa om någonting som till exempel får miljöeffekter, som bensin eller så, lägger man på straffavgifter på detta. Tanken med det är att minska efterfrågan på bensin, eller på cigarretter eller alkohol. Att givet dagens nivå införa en chockskatt på att anställa ungdomar - hur kan man då tro att man ska öka efterfrågan på ungdomar? Det är för mig obegripligt. Det skulle vara intressant för mig att få veta, tycker jag, och inte bara för mig. Förutom detta tycker jag att det är viktigt att man kallar en spade för en spade. Ett sätt för den dåvarande regeringen att minska arbetslösheten var att förtidspensionera människor. Det är det vi nu kallar sjuk och aktivitetsersättning. Det var som mest uppe i 550 000 människor, vilket är betydligt mer än 10 procent av arbetskraften. Inte sällan var det ungdomar strax över 20 år som fick veta: Du är inte välkommen på arbetsmarknaden - under hela ditt liv. Som mest förtidspensionerades under Socialdemokraternas tid 140 svenskar per dag. Detta är en skam för Sverige. Den siffran är i dag halverad, och vi har kommit ned till 400 000 i stocken. Den ska ned ytterligare.

Fru talman! Oavsett vad Carl B Hamilton försöker hävda från talarstolen är det så att det ekonomiska biståndet, det vi till vardags kallar socialbidrag, har ökat oberoende av konjunktur. Vi kan gå tillbaka ända till 2007. Därifrån och fram till 2011 ser vi en ökning. Det har varit när det var krisår 2008-2009, men också när vi peakade tillväxten 2010 och 2011. Det innebär att det är ett strukturellt problem. Det strukturella problemet tycker jag att Peter Norman försöker svära sig lite fri från, åtminstone undvika att prata om det alltför mycket. Faktum kvarstår, det här behovet har ökat under de sex år som alliansregeringen har styrt Sverige. Det är kommunerna som uppenbarligen får betala för regeringens havererade jobbpolitik. Dessvärre ser det ut att hålla i sig. I mitt hemlän, Västmanland, har det ekonomiska biståndet ökat med 8 procent bara sedan januari. Januari, februari, mars, april - en ökning på 8 procent. I Södermanland är ökningen 4 procent. Man kan titta på enskilda kommuner i Stockholms län, fru talman. Då ser vi att ökningen under de här få månaderna är 23 procent i Sigtuna, drygt 5 procent i Stockholms stad och 13 procent i Värmdö. Vad tänker regeringen göra? Vilka åtgärder tänker statsrådet vidta? Nu berättar i alla fall Peter Norman att sänkta löner är ungefär vad han har tänkt sig, sänkta ungdomslöner i kombination med sänkt arbetsgivaravgift. Hur framgångsrik och lyckosam åtgärden med sänkta arbetsgivaravgifter för alla under 26 år har varit har vi ju sett. Hur många jobb har det skapat, Peter Norman? Ungdomsarbetslösheten ökar för varje gång ni vidtar en åtgärd. Det här har till och med era expertråd dömt ut för länge sedan. Men nu är det sänkta ungdomslöner som gäller för Peter Norman. Det är intressant. Vad skulle regeringen kunna göra? Vi socialdemokrater har faktiskt lagt fram ett skarpt förslag om ett utbildningskontrakt för alla arbetslösa under 25 år som saknar gymnasiekompetens. Det visar sig nämligen att har man åtminstone en gymnasieexamen är det lättare att få jobb och slippa att gå till soc, som vi säger till vardags, och slippa få det ekonomiska biståndet. Det är ett skarpt förslag som vi hoppas att regeringen bejakar. Åtminstone har ni all anledning att göra det. Meningen med utbildningskontraktet är att man kan kombinera praktik och jobb. All forskning på området visar att det är förstärkta förmedlingsinsatser, mer utbildning och mer praktik som skapar större möjligheter för folk att gå från bidrag till arbete. Nu återstår det att se om regeringen och Peter Norman kommer att bejaka det här. De unga vuxna är ju överrepresenterade bland biståndsmottagarna, fru talman. Då duger det inte med tom retorik om förstärkt arbetslinje. Då måste mer seriösa förslag presenteras om hur man går från bidrag till arbete. Arbetslösheten ökar, Peter Norman, och bidragsberoendet likaså. Dessutom vet vi att 50 000 personer har fått ekonomiskt bistånd i mer än tre år. Alltså: Socialbidragen är den enda försörjningen för många, och de personerna blir allt fler. Nu är det dags för statsrådet och regeringen att göra någonting åt bidragsberoendet, här och nu.
Fru talman! Jag tog med stort intresse del av förslaget om ett utbildningskontrakt. Jag ska inte kritisera det här och nu. Jag vill snarare vara lite konciliant och ta fasta på det som är grundtanken, nämligen att man ska binda ihop arbetsliv och skola på ett bättre sätt. Jag tror att det är helt rätt. Därför har också regeringen infört lärlingsutbildning, praktikplatser, instegsjobb, nystartsjobb och så vidare som är olika typer av rabatter till arbetsgivare för att anställa någon i sitt företag som annars inte hade fått jobb, någon som är ung och som behöver träna på att gå till ett jobb och sköta ett jobb. Jättebra! Kan vi samarbeta på linjen att binda ihop utbildning och arbetsliv, så mycket bättre! Men jag tror också, som en liten förklaring, att det är viktigt att skilja på unga och unga. När man tittar på unga och bara konstaterar att arbetslösheten bland dem ligger på en viss nivå - det finns lite olika definitioner - måste man också titta bakom siffrorna för att specialdestinera de åtgärder som man vill vidta så att man får in dem till just den grupp som har det svårast. Ett växande problem som har tillkommit - jag vill bara nämna det, det har inte så mycket med kommunernas socialbidrag att göra - är att gruppen unga invandrare har förändrats. Tidigare var det personer som kom från länder där de hade någorlunda utbildning. I dag är det personer som kan komma till Sverige från Somalia eller Afghanistan. De har ingen utbildning alls. Då är naturligtvis möjligheten att stoppa in dem i arbetslivet och få bort dem från bidragsberoende betydligt svårare än det var tidigare.

Fru talman! Det var ett ganska tunt svar från ansvarig minister när det gäller vad man ska göra åt den här problematiken. Mest var det frågor tillbaka till oppositionen om vad vi skulle föreslå. Nu är det väl på det sättet att det är regeringen som är ansvarig för den förda politiken och vad man ska göra. Till viss del är det vi som ställer frågor. Det är inget nytt, kommunministern, att regeringen kritiserade den förda politiken fram till 2006. Det var ju "massarbetslöshet" som rådde 2006. Det var det ni diskuterade hela valrörelsen. Nu är arbetslösheten ännu större. Nu kallas det inte massarbetslöshet längre. Nu skylls det på att det är lite olika grupper som kommer hit med sämre bakgrund och att det är det som är problemet. Det finns det väl en hel del myter omkring också. Det finns en del som påstår att det inte är någon stor förändring i de grupperna. Det är inget skäl i sig. Jag skulle se fram emot tydligare svar, eller är det så tomt från regeringens sida? Man vet inte vad man ska göra åt det här utan socialbidragskostnaderna får fortsätta att skena. Tycker inte kommunministern att det är ett problem att inte arbetslöshetsförsäkringen fungerar? Många får inte ersättning därför att de inte passar in i regelverket. Väldigt många är inte med i försäkringen därför att de tycker att den är för dyr och för dålig. Är inte detta ett problem? Är det inte ett problem att många blir utförsäkrade från sjukförsäkringen och inte får något jobb när de ska prövas mot arbetsmarknaden, som naturligtvis inte vill ha den som har en diagnos av något slag, och när de prövas kommer de inte ut? Är inte detta ett problem som också ligger till grund för det som har varit? Sedan vill jag bara slå ett slag för utbildning. Vi ser ju att bland de ungdomar som inte har gymnasieutbildning är arbetslösheten till och med så hög som 40 procent. Det är klart att kan man klara en utbildning till ungdomar minskar man också risken för arbetslöshet väldigt mycket. Det måste vara en god insats. Varför gör inte regeringen mer på den sidan för att åstadkomma förbättringar för dem som är allra svårast arbetslösa?

Fru talman! Pia Nilsson har det inte lätt i sin roll som oppositionsföreträdare. Det skulle ha kunnat vara mycket goda förutsättningar för detta i det läge vi befinner oss i, med en skuldkris som härjar runt omkring oss. Det skulle ha kunnat vara så att Pia hade stått här och gett regeringen skulden för en arbetslöshet på 20-25 procent, en statsskuld på uppemot 100 procent av bnp och stora underskott i statens finanser. Men så är det inte i vårt land. Vi har statsfinanser i balans, en låg statsskuld och fler som arbetar nu efter krisen än det var 2006 - 200 000 fler människor. Det här är relevant, fru talman. Även om Sven-Erik Österberg har en annan uppfattning är det här relevant. Man måste sätta saker i ett sammanhang och man måste ha perspektiv på sina ståndpunkter. Utanförskapet har minskat. 150 000 färre förtidspensioneras mitt i krisen än före. 200 000 fler människor är i arbete under rådande skuldkris än det var 2006, före krisen. Totalt sett större skatteintäkter, faktiskt mer skatteintäkter på arbete än 2006 är det i dag. Det är en situation som skiljer sig helt och hållet från de allra flesta länder runt omkring oss. Det tar jag som intäkt för att regeringens arbetslinje fungerar mycket bra, till och med i den värsta skuldkris vi har sett sedan 30-talet. Regeringens arbetslinje står mot Socialdemokraternas återställare. Det är viktigt att ha det med sig när man lyssnar på Pia Nilsson, för man måste ha lite perspektiv på det hon säger. Fler arbetslösa är i arbetsmarknadsåtgärder nu än 2006. Mer än dubbelt så många är i utbildningsprogram nu än 2006. Det är viktigt att ha det med sig.

Fru talman! Skälet till att jag går in i debatten är att en representant för Alliansen, Jörgen Andersson, på sitt självgoda sätt sade: Vi har fixat 200 000 nya jobb. Men det är ju 357 000 människor som står utan jobb. Vi socialdemokrater skulle kunna säga att vi under våra regeringsperioder har ordnat miljontals jobb. Det hjälper ju inte om många människor står utanför arbetsmarknaden. Det hjälpte inte 2006 när vi förlorade valet för att vi inte tog jobbfrågan på allvar. Jag känner ungefär likadant i dag som jag gjorde då, nämligen en stor oro. Vart är jobbfrågan på väg? Om det i svaret hade stått att alliansregeringen tar frågan på mycket stort allvar och kommer att återkomma med ytterligare åtgärder senare hade jag inte varit fullt lika orolig. Nu har man anledning att vara orolig. Något som gör oss som har varit kommunalpolitiskt aktiva oroliga är när det ekonomiska biståndet ökar. När antalet långtidsarbetslösa ökar vet man att det ekonomiska biståndet ökar. Det har ni inte kunnat svara på. Ni säger att det ska finnas bättre drivkrafter i socialförsäkringen och när det gäller skattesystemet. Vi har inte sett de resultaten. Ni står här och är självgoda. Ni har inte svaret på de frågor som alla arbetslösa har rätt att ställa.

Fru talman! Jobbpolitiken, som den här interpellationen har kommit att utvecklas till att handla om, vilar på flera ben. Ett är att göra det mer lönsamt att arbeta. Ett annat är att göra det ännu billigare att anställa unga. Ett tredje ben är att göra det ännu billigare att anställa långtidsarbetslösa. Nu är subventionselementet så högt att det kostar knappt 3 000 kronor för en arbetsgivare att anställa en som är långtidsarbetslös. Ett fjärde ben är att göra det billigare för arbetsgivare att anställa ungdomar i restaurangmiljö eftersom det oftast är inkörsporten till arbete för unga. Ett femte ben är att se om det går att komma överens med de avtalande parterna på arbetsmarknaden och hitta andra typer av lösningar. Jag är förvånad över att Pia Nilsson raljerar över den sista möjligheten, att tillsammans med arbetsmarknadens parter komma överens om andra avtalsformer. Jag vill med bestämdhet hävda att det metallavtal som slöts under krisen för några år sedan som innebär sänkningar för arbetsgivaren och kortare arbetstider för arbetstagarna var bra. Om jag inte minns fel var det Pia Nilssons partiordförande som var arkitekten bakom denna strategi. Att Pia Nilsson raljerar över detta tycker jag är tråkigt och lite märkligt. Jag tror att det finns en skillnad i hur man ser på arbete. När krogmomsen diskuterades för några månader sedan använde ledande socialdemokrater mycket raljerande uttrycket toast-skagen-jobb om denna typ av arbete. Det vill jag påstå är ett förakt för en viss typ av arbete. Min uppfattning är att alla jobb behövs, såväl mycket kvalificerade som mycket okvalificerade. Inget jobb är fult, och inget jobb är fint, eller alla jobb är fina, och alla jobb behövs. Att raljerande kalla jobb för toast-skagen-jobb visar, tycker jag, ett visst förakt för vissa typer av arbete. Det är tråkigt. När man vill att konsumtionen av något ska minska lägger man på skatt på varan. Vår strategi har varit att göra det billigare att anställa ungdomar. Ni vill göra det betydligt dyrare. Ni vill att en kostnadsslägga ska slås i huvudet på de arbetsgivare som anställer ungdomar. Ni vill också se till att det blir mycket dyrare för arbetsgivare i de branscher, som restaurangbranschen, som anställer ungdomar. Förklara för mig varför arbetsgivare ska anställa ungdomar om man chockhöjer kostnaderna för att anställa ungdomar jämfört med i dag. Det är en metod som används på alkohol, tobak och andra varor som vi inte tycker om i Sverige.

Fru talman! Inte med ett ord nämner statsrådet Peter Norman det faktum att bidragen för försörjning har ökat. Han nämner det inte med ett ord under de minuter han har haft till sitt förfogande. Det beklagar jag. I stället talar Peter Norman om något slags förstärkt arbetslinje. Den tunnan skramlar verkligen tomt; det finns inte mycket substans att hämta. Under de sex år som alliansregeringen har styrt Sverige har antalet hushåll med ekonomiskt bidrag, alltså socialbidrag, ökat. Klart överrepresenterade är unga vuxna med låg utbildning. Förra året fick kommunerna betala 10 miljarder för dessa bidrag som till stor del beror på regeringens havererade jobbpolitik. I svaret sägs i svepande ordalag att Sverige genom aktiva insatser ska motverka att arbetslösheten biter sig fast på en hög nivå. Arbetslösheten ligger redan i dag på en hög nivå, Peter Norman. Det skulle vara intressant att få veta vilka aktiva insatser statsrådet avser. Det står också i svaret att en fast förankring på arbetsmarknaden är det bästa sättet att inte behöva vara beroende av bidrag. Det är så sant. Men vad tänker regeringen göra för att fler ska få en fast förankring? Ni har inte lyckats under de sex år ni har styrt landet. Arbetslösheten ökar, bidragsberoendet likaså. Fru talman! Det är hög tid att statsrådet Peter Norman och regeringen tar sitt ansvar och gör något åt det ökade bidragsberoendet nu - här och nu, inte sedan.

Fru talman! Vi är nog alla, precis som Börje Vestlund, väldigt oroliga, speciellt i det läge som vi nu befinner oss i med den skuldkris som finns runt omkring oss. Mitt tidigare inlägg gick ut på att sätta det perspektivet i relation till den raljerande ton som vi hörde från den socialdemokratiska sidan. Det betyder inte att det inte finns problem och att man inte måste ta dem på allvar. Vi måste fortsätta att arbeta för att bryta allt utanförskap. Det handlar om att fortsätta arbetslinjen. Det handlar om att hjälpa människor till ett friskare liv genom rehabilitering och relevanta vårdinsatser. Det handlar om en aktiv jobbförmedling och bättre matchning på arbetsmarknaden. Det handlar om att göra människor anställbara genom utbildningsinsatser. Jag vill påstå att alliansregeringen har varit framgångsrik i detta. Vi ser - det var därför jag tog upp det - att närmare 200 000 människor har återinträtt från ett utanförskap till ett inkluderande, friskare och berikande liv. Dessutom är fler i dag i utbildning än någonsin tidigare. Detta arbete måste fortsätta. Där står en bevisat fungerande arbetslinje mot en socialdemokrati som nostalgiskt ser tillbaka på en ordning där man flyttade ut människor i ett permanent utanförskap, bort från arbetsmarknaden. Det är detta som vi inte vill tillbaka till. Vi måste fortsätta på den inslagna vägen. För att ställa saker i relation till varandra är det faktiskt så att det är många länder som har en arbetslöshet på uppemot 20-25 procent. För svenskt vidkommande var antalet arbetslösa 336 000 år 2006. Nu är det 378 000. Men det är 200 000 fler i arbete.

Fru talman! Med tanke på det som sades måste man sätta det i relation till hur många fler svenskar som det har blivit under tiden. Men jag har inte den siffran här. Det var kanske inte så imponerande. Det är inte 200 000 som har kommit från ett utanförskap, utan det är 200 000 nya jobb som har skapats. Hur många av dessa människor som har kommit från ett utanförskap vet faktiskt inte regeringen. Det har man inte räknat på riktigt. Jag tänkte att jag skulle säga ett par saker om den sänkta arbetsgivaravgiften för ungdomar. Den ger ju ingen effekt. Det har man konstaterat. Det har varit ganska många utvärderingar om detta. Sedan kan man alltid diskutera vilken effekt det skulle få om man höjde arbetsgivaravgiften. Det kan man alltid diskutera. Men kom inte och säg att sänkningen av arbetsgivaravgiften har skapat ungdomsjobben. Det har varit tillräckligt många vetenskapliga utredningar och experter som har utvärderat och konstaterat att den inte gav någon effekt. Det andra som jag skulle vilja säga är att jag inte ser allvarligt på krogmomsen. Jag är en stolt servitör och kommer alltid att vara servitör och känner mycket för krogbranschen. Men det innebär inte att jag tycker att det ska vara särskilda subventioner för krogbranschen. Det har jag aldrig tyckt och kommer aldrig att tycka. Det är en mycket stor skillnad. Man ska hantera krogbranschen på många sätt, näringspolitiskt och på andra sätt. Men sänkningen av krogmomsen kommer inte att skapa särskilt många jobb. Det är många av dem som har gjort utvärderingar av detta som är beredda att skriva under på det. Nu har vi haft den under så kort tid, och vi kan inte säga hur många jobb den gav. Branschen sade när jag var aktiv i den att den skapade 10 000 jobb. I dag säger man att den skapar 10 000 jobb. Vi får se hur många det är.
Fru talman! Jag ska gärna beröra det som Pia Nilsson önskade. Bidragen för försörjning har ökat. Kommunerna har problem. Jag håller med om det. Det är uppenbara problem. Jag talar ofta med kommunerna, både enskilt med kommunerna och med SKL. Vi sköt till pengar när det var kris. Vi är beredda att skjuta till pengar igen om det blir kris. Vi förstår deras problem. Detta är, precis som Pia Nilsson säger, effekten av att vi har en hög arbetslöshet framför allt bland unga. Jag vidgår detta utan problem. Frågan är vad man gör åt det. Vi vill göra det billigare att anställa unga. Ni vill göra det dyrare att anställa unga. Vi vill göra det billigare för branscher som anställer många unga att anställa unga. Ni vill göra det dyrare för dem att anställa unga. Hur kan ni tro att denna politik ska fungera? Eller ska vi göra som ni gjorde tidigare och börja förtidspensionera folk igen? När det var som allra värst var det 140 om dagen. Nu har vi pressat tillbaka antalet förtidspensionerade till 400 000. Det är 150 000 färre än när det var som värst. Dessa människor har lyckats få en framtidstro. Jag är även bolagsminister och ansvarar för Samhall. Där har jag sett ett antal personer som förut var förtidspensionerade och som nu får en sysselsättning och har fått en värdighet i livet. Det är jag jättestolt över. Det är en stor skiljelinje mellan oss. Ni tror att man kan anställa ungdomar genom att höja avgifterna. Vi tror att man kan anställa ungdomar genom att sänka avgifterna.